Herr talman! Vårt lands industri har alltsedan industrialismens genombrott i mycket hög grad präglats av mindre och medelstora företag. Deras betydelse i olika avseenden är väsentligt större än vad man i allmänhet föreställer sig. Några siffror kan ge belägg för detta påstående; herr Nordgren har för övrigt redan i stor utsträckning serverat det siffermaterial jag nu kommer att presentera. Av 27450 industriföretag här i landet har endast 240 fler än 500 anställda och dessa företag sysselsätter 30 procent av det totala antalet anställda inom industrin, eller cirka 295 000 personer. De mindre industriföretagen, om till dessa enligt en allmänt vedertagen tumregel räknas företag med mindre än 50 anställda, svarar i dag för mellan 25 och 30 procent av den industriella sysselsättningen. Deras andel av den totala industriproduktionen uppgår till ungefär en fjärdedel. Av industriinvesteringarna år 1965 på sammanlagt cirka 5,9 miljarder kronor hänför sig cirka 1 miljard till de mindre företagen. Av det redovisade siffermaterialet framgår dessa företags stora betydelse för vår industri och därmed för samhällsekonomin. Frågan om deras utveckling och effektivitet är av utomordentlig vikt för vårt näringsliv. Det skulle möjligen kunna invändas att den pågående omstruktureringen inom näringslivet, inte minst inom industrin, mycket snabbt skulle kunna reducera de mindre företagens antal och betydelse. Det finns emellertid ingenting som tyder härpå. Tillgängliga siffror visar att försvinnandet av mindre industri företag endast är marginalförändringar och att de mindre företagens relativt stora andel av produktion och sysselsättning håller sig konstant och säkerligen kommer att göra så under överskådlig tid. Detta förhållande är vid närmare eftertanke inte så märkligt. Vissa varor och tjänster är av den karaktären att de bäst och billigast produceras av det mindre företaget. Ett bevis härför är det förhållandet att storföretagen i stigande utsträckning lägger ut tillverkningar på underleverantörer samt det snabba framväxandet av serviceföretag inom olika branscher. De mindre företagen har dessutom kunnat inrikta sig på en mycket stark specialisering, vilket har stärkt deras konkurrenskraft. Slutligen kan anmärkas att begreppet stordrift kan användas även på mindre företag, eftersom ett sådant kan vara stort på den lilla marknad som över huvud taget finns för en viss produkt. De mindre företagen besitter en inneboende dynamik och stora expansionsförutsättningar, vilka utnyttjade på rätt och målmedvetet sätt skulle innebära betydande tillskott i vår produktion och sysselsättning. Dessa expansionsförutsättningar hämmas emellertid av bristande tillgång på kapital, såväl eget som främmande. Det egna kapitalet inom den mindre industrin ligger under 10 procent av det i företaget arbetande kapitalet, medan i storföretagen motsvarande andel ligger vid 40 procent eller högre. När det gäller det främmande kapitalet är detta till sin huvuddel av kortfristig karaktär, vilket innebär höga räntor och alltså högre omkostnader samt större finansiella risker. En nyligen gjord undersökning inom en expanderande småindustribransch visar att av de tillgängliga krediterna utgjordes endast 20 procent av långa krediter. Det kan sålunda för det första konstateras att relationen mellan eget och främman de kapital inom de mindre företagen är ogynnsam, jag skulle nästan vilja säga otillåtligt ogynnsam. Detta förhållande innebär ett handikapp när det gäller att skaffa krediter, eftersom kreditgivaren på grund av denna ogynnsamma relation måste visa försiktighet vid kreditgivningen. För det andra kan det fastslås att de mindre företagen har en oproportionerligt låg tillgång till långa krediter, vilket höjer deras kostnader, ökar riskerna och gör dem beroende av maskinoch råvaruleverantörer på ett när det gäller att ständigt söka finna den bästa inköpskällan icke önskvärt sätt. Vad som mot denna bakgrund framstår som mest angeläget är två ting. Det första är att med alla tillgängliga medel söka höja de mindre företagens tillgång till eget kapital. En ökad självfinansieringsgrad bidrar till denna målsättning. På vilken nivå självfinansieringen skall ligga kan det råda delade uppfattningar om, men det torde inte med sakliga skäl kunna göras gällande att de mindre företagens självfinansieringsgrad — som i allmänhet ligger på 20 procent eller därunder — inte är orimligt låg. Det är följaktligen alldeles uppenbart att åtminstone dessa företags självfinansieringsförmåga måste höjas i konsolideringsoch effektivitetssyfte. Detta kan ske genom bättre avskrivningsregler i fråga om byggnad och maskiner och även genom gynnsammare varulagervärderingsregler. Jag vill i det sammanhanget ännu en gång framföra ett förslag som jag framställt vid flerfaldiga tillfällen, nämligen att företagen borde få göra skattefria avsättningar till en särskild självfinansieringsfond. Här angivna möjligheter att öka det egna kapitalet skulle vara av särskilt värde för de mindre företag som inte drivs i aktiebolagsform, d.v.s. de enskilda firmorna. En ytterligare möjlighet för dessa företag att öka det egna kapitalet skulle kunna åstadkommas genom en ändring av den progressiva inkomstskatten, en åtgärd som givetvis måste bli generell och vara ytterst välmotiverad också för stora löntagargrupper. När det gäller företag som drivs i aktiebolagsform kan det egna kapitalet ökas genom nyemission. Denna möjlighet är dock praktiskt taget uteslutande förbehållen börsnoterade bolag, medan mindre aktiebolag endast undantagsvis kan utnyttja den. Problemet skulle dock kunna lösas om särskilda emissionsinstitut bildades, vilka skulle ha rätt att nyteckna aktier upp till en viss nivå av företagets aktiekapital och sålunda inte — som fallet är med de nu arbetande investmentbolagen — skulle överta aktiemajoriteten. Den skulle förbehållas företagaren själv eller hans familj. Den andra frågan, som har att göra med kapitalanskaffningen till mindre företag på ett alldeles speciellt sätt, är tillgången till krediter i allmänhet och till särskilt riskbärande och långfristiga krediter i synnerhet. Den största kreditgivaren till de mindre företagen är affärsbankerna, men deras kreditgivning är av kortfristig natur och sålunda kostnadskrävande. Dessutom gör de säkerhetskrav som bankerna måste uppställa att en stor mängd mindre företag som lider av konstant brist på bankmässiga säkerheter inte kan erhålla nödiga krediter för att genomföra de investeringar i modernare och mera effektiva maskiner, ändamålsenligare 1okaler etc., som relativt snabbt skulle kunna göra företaget mera produktivt och konkurrenskraftigt. Företagareföreningarnas direktlån och de statliga industrigarantilånen, som utgår till hantverket och den mindre industrin, har varit och är ett utomordentligt viktigt komplement till bankernas kreditgivning. Dessa lånetypers värde ligger framför allt i att de kan karakteriseras som toppkrediter, men dels räcker inte denna kreditgivning till för att täcka det väldiga behovet av toppkrediter av förtroendekaraktär, dels är den begränsad till hantverket och den mindre industrin, varför sådana näringsgrenar som handel, serviceföretag och transportväsende står utan möjlighet att utnyttja kreditgivningen i fråga. En annan typ av statlig lånegivning till de mindre företagen som är av stort värde men som också har sin begränsning är de lån — bottenoch sekundärlån — som utlämnas av AB Industrikredit och AB Företagskredit. Begränsningen ligger i de stränga säkerhetskrav av bankmässig art som dessa institut uppställer för att kunna lämna krediter. Som jag nyss framhållit är bankmässiga säkerheter en utomordentligt sällsynt vara hos de mindre företagen, varför antalet företag som kan utnyttja AB Industrikredit och AB Företagskredit är starkt begränsat. Vad de mindre företagen är i stort behov av är tillgång till långfristiga och särskilt riskbärande lån. Småföretagen har i vissa sammanhang och med en viss rätt kallats snilleföretag — benämningen härleder sig ur dessa företags kända förmåga att snabbt kunna tillgodogöra sig och utveckla innovationer ävensom att själva komma med snillrika idéer och uppslag till nya produkter, tillverkningsmetoder m.m. Denna förmåga, som faktiskt skulle kunna betecknas som en naturtillgång av högsta dignitet, borde i samhällsekonomins intresse exploateras på ett helt annat sätt än vad nu är fallet. De mindre företagen arbetar, som jag redan påpekat, med ett orimligt litet eget kapital ävensom med en mycket liten andel långfristiga krediter. Eftersom småföretagen är vana vid djärva satsningar och är ytterst flexibia i sina metoder när det gäller att konkretisera nya idéer, skulle de i hög grad vara betjänta av tillgång till riskbärande krediter, som måste vara av långfristig natur, då det dels tar tid att utveckla nya idéer till marknadsfärdiga produkter, dels är nödvändigt att göra investeringar i anläggningstillgångar — något som också kräver långfristiga krediter. Det är möjligt att den nya investeringsbanken kan bli den fyrbåk som lyser upp det mörker i kapitalanskaffningshänseende som omger de mindre företagen just i detta speciella hänseende. Investeringsbanken skall som bekant lämna långfristiga och riskbetonade krediter och skall, vilket är av särskilt intresse för de mindre företagen, också kunna lämna inblankokrediter upp till hälften av sitt aktiekapital. Statsrådet Wickman har förutom i propositionen också i andra sammanhang betonat att investeringsbanken inte bara skall betjäna storföretag utan även »mindre och medelstora företag, där en stark utveckling av nya metoder och produkter äger rum». Det skall bli ytterligt intressant att följa utvecklingen och se om investeringsbanken verkligen kommer att bli en faktor att räkna med i fråga om de mindre företagens kreditförsörjning — speciellt den riskbetonade. Det är emellertid enligt min mening fullkomligt självklart att även bankerna bör ges vidgade möjligheter till långsiktig och riskbetonad kreditgivning genom bl.a. ökad upplåning ur AP-fonderna. Jag vill erinra om de krav som mittenpartierna ställde i detta sammanhang i sin motion i anledning av propositionen om investeringsbanken. De mindre företagen är oftast familjeföretag och det betyder särskilda belastningar, innebärande att de dras med större kapitalanskaffningsproblem än börsnoterade och liknande bolag. Så t.ex. måste familjeföretagen avsätta kapital till förmögenhetsbeskattning av arbetsredskapen. Vidare måste familjeföretagen, om de skall kunna överföras till nästa generation med samma kapacitet, avsätta kapital till arvsbeskattningen. De pålagor av speciell natur som sålunda åvilar familjeföretagen blir ofta droppen som kommer bägaren att rinna över och tvingar familjeföretag att sälja sig till storfinansen, d.v.s. i allmänhet till ett av storbankernas investmentbolag. Dessa investmentbolag är på gott och ont. När ett familjeföretag, som har goda framtidsmöjligheter och en god ledning, av finansieringssvårigheter tvingas att ge upp t.ex. vid en generationsväxling, är det naturligtvis bra att det kan köpas upp av ett finansiellt starkt företag och leva vidare om än underordnat starka finansintressen. Men saken har också en baksida och en allvarlig sådan. Investmentbolagen inriktar sitt intresse främst på företag med mycket god lönsamhet och med intressanta framtidsprodukter på sitt program, företag som borde stå kvar som självständiga enheter och bidra till konkurrensen inom näringslivet. Bankinspektionen, som i fjol yttrade sig i detta sammanhang, framhöll då att de fördelar, som existensen av ett stort antal små och medelstora företag anses innebära för vårt näringsliv, minskar i samma mån som företagen upphör som självständiga enheter. Från denna synpunkt fann inspektionen det av motionärerna anmärkta förhållandet, att de mindre företagen i växande utsträckning inordnas i en allt hastigare koncernbildning, ägnat att inge betänkligheter. Det kan vidare anmärkas att den stora branschblandningen bland företag som hittills förvärvats av investmentbolagen tyder på att förvärven sällan är motiverade av möjligheten att genomföra branschrationaliserande åtgärder. De samhällsekonomiska vinsterna av den utveckling som pågår syns därför vara små. Den huvudsakliga följden blir en icke önskvärd koncentration av inflytande och beslutanderätt inom näringslivet, något som på längre sikt knappast kan vara ett allmänt eller samhällsekonomiskt intresse. Företagareföreningsutredningen understryker som en allmän kommentar till sitt arbete att dess överväganden i flera sammanhang försvårats av bristen på faktiska kunskaper om den mindre företagsamhetens struktur och särskilda problem i tekniska och ekonomiska avseenden.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

Herr talman! Låt mig efter dessa rätt ingående redogörelser för de små och medelstora företagens situation och möjligheter i dagens samhälle bara konstatera, att varken utskottsmajoritetens talesmän eller reservanterna tydligen är oense i frågan om den stora vikt som de små och medelstora företagen måste tillmätas i vårt näringsliv. Det torde inte heller för reservanterna vara obekant att vi troligen skulle stå oss ganska slätt i det svenska näringslivet om man plötsligt, med ett enda penndrag, raderade ut denna sektor av näringslivet. Det är väl ingen som ifrågasatt något sådant, men jag vill bara understryka vikten av att det även på riksdagshåll förekommer ett positivt intresse för denna sektor. Vi lever ju til syvende og sidst allesammans av företagsamheten i dess olika former, och jag tycker därför att det kunde vara berättigat att staten och enkannerligen de som i dag sköter dess affärer visade intresse för företagsamheten även på annat sätt än genom att försöka få ut skatter och andra inkomster från den. Detta tycks i vissa sammanhang vara en av de mest angelägna uppgifterna.

Vad som begärs är ett samlat grepp som mycket väl, om man har det rätta intresset, kan leda till att det vidtas åtgärder i olika avseenden, vilka kan vara till nytta på detta område. Jag har inte av reservanternas resonemang kunnat utläsa något stöd för tanken att de skulle ställa sig avvisande till åtgärder, som av en utredning kunde påvisas vara nödvändiga. Jag tror att alla här i kammaren har intresse av att dessa frågor tas på allvar och behandlas med ett verkligt positivt grepp. Detta vill jag säga därför att herr Franzén i Motala ville göra gällande att socialdemokraterna har ett ansvar för företagen och just därför avstyrkt den utredning som utskottsmajoriteten hemställer om. Detta sätt att ta ansvar förefaller något underligt, när man i stället skulle kunna åstadkomma en bättre grund för positiva ingrepp och åtgärder, som kunde gynna hela denna viktiga del av näringslivet. Storleken och betydelsen av denna sektor har de två föregående talarna ingående belyst med siffermaterial, så jag skall inte gå in på den saken.

Detta skulle verkligen visa att det intresse som har uttalats skulle vara av reellt värde. Det skall — som herr Sjönell sade — verkligen bli intressant att se om de uttalanden som gjorts i den riktningen kan följas upp. Det finns möjligheter, om bara viljan inte saknas. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag dristar mig, trots vad herr Hyltander och herr Nordgren har sagt, att vidhålla mitt påstående att en ny utredning om småföretagens ställning skulle vara till nackdel för dessa företagare. Det vore inte bra för dem om frågan än en gång skulle ut på, som jag tidigare sade, en långrotning i utredningskvarnen. Företagareföreningsutredningen har arbetat i fem år och en så stor och allsidig utredning som herrarna föreslår skulle kanske ta lika många år. Vi har en underlig förmåga här i riksdagen att falla tillbaka på allt vad utredningar heter. Jag har själv vid flera tillfällen i dag hänvisat till just att utredningar förekommer i olika sammanhang. Jag tycker det är onödigt att vi än en gång skickar ut dessa frågor för utredning. Det måste, såvitt jag förstår, innebära en fördröjning av åtgärder som nu är aktuella och som kan förbättra existensen för de små och medelstora företag, vilka vi är överens om att stödja på olika sätt. Det är inte ansvarsfullt mot dessa företagare att föreslå nya och långvariga utredningar. Det går inte, som herr Hyltander sade, att med ett raskt och samlande grepp reda ut dessa spörsmål. Om en eventuell ny utredning får riksdagens ord på att dessa frågor måste diskuteras igen, skulle vi säkerligen få en allsidig utredning, men den kommer att ta sin tid. Jag anser inte att företagareföreningarna alltid motsvarar förväntningarna på alla punkter. Så är det emellertid stän digt när en fråga utreds — det finns önskemål som inte blir beaktade och synpunkter som inte vinner fullt gehör. Man har dock möjlighet att avvakta och återkomma när frågan blir aktualiserad i en kungl. proposition. Då kan man föra fram konkreta förslag på den eller de punkter där man har önskemål. Det skulle också vara intressant att höra herr Nordgren ge exempel på punkter där företagareföreningsutredningen är direkt negativt inställd till småföretagarna och deras problem. Jag tror inte att några sådana negativa drag förekommer i företagareföreningsutredningen. Jag är övertygad om att företagarna inte är en grupp i samhället som sitter och rullar tummarna i väntan på att statsmakterna på olika sätt skall ingripa och hjälpa till. De är betydligt mera aktiva än vad de borgerliga representanterna vill göra gällande. Jag kan erinra om exempelvis Swed Expo i Värnamo, där små och medelstora företagare i Jönköpings län — kanske också i Kronobergs län — har slutit sig samman i en gemensam försäljningsoch utställningsorganisation för att klara just denna detalj. Det finns en motsvarighet i Nordsverige, som, om jag inte är alldeles felunderrättad, kallas Nord-Expo och ligger i Skellefteå. Vi har även andra exempel, såsom Småindustrins exportbyrå. Dessa uppgifter är värda att ta i beaktande när man resonerar om dessa saker. I mitt första anförande har jag inte låtit förstå att småföretagarna skulle vara en privilegierad grupp i företagarvärlden utan snarare tvärtom. Mina konklusioner när det gäller företagareföreningarna utmynnar också i att vi skall stärka småföretagsamheten. Då konjunkturerna viker gör de det även för småföretagarna. Det är just små och medelstora företag som kommer i kläm. De större företagen tar ofta tillbaka sina legoarbeten, som de har utlagda på småföretagen, därför att de tycker att de själva kan utföra dem. Därigenom skapas omedelbart extra bekymmer för småföretagen. Självklart är att i tider av kreditåtstramning — vi har upplevt sådana under några år, även om vi inte gör det just för tillfället — denna drabbar även de mindre företagen. Jag medger att småföretagen har svårare att komma över sådana kreditrestriktioner än de större företagen. Också utskottsmajoritetens talesmän torde vara ense med mig om den saken. När vi år 1966 behandlade denna fråga skickade vi ut motionerna på remiss till 30 olika instanser. 22 av dessa avstyrkte en utredning, som de ansåg vara fullständigt överflödig med hänvisning bl.a. till företagareföreningsutredningen. Bara 5 remissinstanser ville ha en utredning, och av dessa 5 var 3 direkta intresseorganistationer. Ytterligare tre menade att en utredning på någon speciell punkt kanske vore befogad. Detta visar klart att reservanternas ståndpunkt är välgrundad. De borgerliga ledamöterna av kammaren borde ta chansen att hoppa av och följa reservanterna för att på det sättet slå vakt om småföretagen. Företagareföreningsutredningens betänkande ligger ju hos regeringen och kommer att bli föremål för dess behandling.

Herr talman! Låt mig konstatera att jag är överens med herr Franzén i Motala på en punkt; inte heller jag gillar långrotande utredningar. Jag har tidigare sagt att jag inte tror att det behöver bli en sådan i detta fall. Den utredning vi föreslår bör kunna nå resultat, om den vill arbeta snabbt och är positiv inför uppgiften. Dess bättre, herr Franzén, sitter inte företagarna och rullar tummarna — det är vi tydligen också överens om — utan de arbetar verkligen på att klara svå righeterna. Swed-Expo som nämndes är ett gott exempel liksom Nord-Expo. Jag kan tala om att ett liknande företag, som kallas Väst-Expo, håller på att växa upp i västra Sverige. Vi bör naturligtvis inte hysa någon övertro på sådana sammanslutningar i dessa sammanhang, men nog finns det företagsamhet inom denna sektor av näringslivet. Att det uppstår extra bekymmer under avmattade konjunkturer med nedläggningar för den mindre företagsamheten är vi tydligen också överens om; jag vill understryka enigheten i uppfattning med herr Franzén i detta avseende. De stora företagen har givetvis bättre möjligheter att göra omdispositioner — och gör det också, med påföljd att det kanske blir ändå mer bekymmersamt på många sektorer när en avdelning där, som verkar inom ett visst område, helt enkelt dras in. Det finns färska exempel på att ett storföretag lägger ned en avdelning eller gör stora personalinskränkningar på den ort där den är placerad, vilket betyder kraftigt avbräck i arbetsmöjligheterna i den trakten. Det tråkiga i sammanhanget är vidare, herr Franzén, att statens intresse för att medverka i detta läge genom att vidta åtgärder för att mildra verkningarna för dem som ställs utan arbete i samband med företagsnedläggelser tycks stå i proportion till företagens storlek. Jag vill här som exempel anföra att många småvarv har fått »ramla av pinnen» utan att någon från statens sida rört ett lillfinger, under det att man gärna rycker ut för att rädda stora varv, såsom Uddevallavarvet, som hotas av kriser. Jag har ingenting emot att staten vill hjälpa till i sådana fall — jag går över huvud taget inte in på problematiken huruvida staten borde ha hjälpt Uddevallavarvet eller inte. Det ligger väl i sakens natur att den statliga myndigheten, med de höga syf ten den har, observerar vad som händer när det gäller stora enheter. De små företagen däremot får dö i tysthet utan att staten bryr sig om dem, trots att dessa, om man räknar med deras sammanlagda effekt, som helhet kan betyda lika mycket för näringslivet och sysselsättningen i landet som det större företaget. Herr Franzén anser att jag borde kanske nu »hoppa av» från utskottsutlåtandet och i stället förena mig med reservanterna, men jag tillåter mig påpeka att grunden för reservanternas ställningstagande är litet för svag för att kunna locka mig. Låt mig framhålla att utredningen i och för sig säkerligen är nyttig, för att inte säga nödvändig. Men jag kan gå med på att det ändå inte är så angeläget att företa en utredning som att vidta positiva åtgärder för den mindre företagsamheten. För den händelse kammaren skulle besluta i enlighet med reservanternas hemställan och utredningen alltså inte kommer till stånd är jag mycket intresserad av att följa utvecklingen för att få se hur herr Franzén kommer att handla i syfte att stödja de små och medelstora företagen. Det kommer att bli mycket spännande att se hur herr Franzén & Co. klarar denna uppgift.

Herr talman! Det är utomordentligt glädjande för oss motionärer och för utskottsmajoriteten att ha fått en så god supporter i herr Franzén i Motala. Han förser oss med nya argument som stöder de uppfattningar vi har och de förslag som vi har lagt fram! Herr Franzén säger att kreditåtstramningar drabbar de mindre företagen hårdare än de drabbar de stora företagen. Detta är alldeles riktigt, och det innebär i sin tur att våra krav på att försöka förbättra situationen för de mindre företagen genom kapitaltillförsel blir ännu mera underbyggda. Han säger att de stora företagen vid en konjunkturnedgång drar tillbaka legojobb från de mindre företagen. Det är alldeles sant. Men detta är ytterligare ett argument för att förstärka de mindre företagen. Deras svaga punkt ligger nämligen just i kapitalanskaffningen, och det är detta vi har framfört i våra motioner och som utskottsmajoriteten funnit väl motiverat. Det är således centrala problem som vi önskar få utredda. Jag kan inte förstå varför en utredning skulle behöva bli någon långrotning; om man verkligen har viljan att snabbt nå resultat kan man ganska snabbt verkställa en utredning på detta fält, såsom vi har begärt. Man får inrikta sig på vissa centrala punkter: det egna kapitalet, de långa krediterna, som är alldeles otillräckliga, och de svåra förhållanden som de mindre företagen blir utsatta för vid exempelvis generationsväxlingar när det gäller arvsbeskattning o.d. Herr Franzén i Motala berörde slutligen Swed-Expo, som är ett utomordentligt exempel på just den dynamik och den initiativkraft som finns inom de mindre företagen. Men denna initiativkraft skulle kunna förstärkas ytterligare om företagen bleve finansiellt stabilare, vilket är ännu ett skäl för att man gör en allmän översyn av hur deras finansiella förmåga skall kunna förbättras.
Herr talman! Herr Hyltander frågar hur vi skall hjälpa de små och medelstora företagen i framtiden, och han undrar över varför vi inte gjort något tidigare. Verkligheten är att vi under åren genomfört en hel del förbättringar och skapat möjligheter för de små och medelstora företagen att väl hävda sig inom näringslivet. Så kommer det också att bli i framtiden. För att ingen skall känna sig desorienterad vill jag meddela att företa garnas försäljningsorganisation i Skellefteå heter Expolaris och inte som jag tidigare sade Nord-Expo.

Herr talman!

Utskottet yrkar avslag på vår motion och hänvisar till den s.k. parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären, vilken inom kort skulle komma att avge ett betänkande. I utlåtandet kan även följande läsas: »Utskottet har berett nämnden tillfälle att yttra sig över förevarande motioner, men yttrande har med hänsyn till det pågående utredningsarbetet icke kunnat avgivas inom föreskriven tid.» Dessa rader har förorsakat oss motionärer en del huvudbry. Är det så att denna nämnd arbetar så intensivt att den inte haft tid att läsa vår motion och yttra sig om den? Eller är det så att nämndens arbete skulle försvåras eller rent av förhindras om nämnden yttrade sig över motionen? Det är kanske möjligt att få svar på denna fråga. Opinionen mot säkerhetspolisens arbetsregister eller åsiktsregister, som enligt min mening är ett mer korrekt uttryck för vad det handlar om, ökar i stället för att minska. Olusten och missnöjet sträcker sig långt in i alla samhällsgrupper. Enligt uppgift är cirka 300 000 svenska medborgare registrerade. Den väldiga omfattningen av denna åsiktsregistrering synes berättiga vårt motionskrav om att alla partier som är representerade i riksdagen bör få vara med och syna främst de principer som kan ligga till grund för denna registrering samt de fall som offentligen påtalats. Så är nu icke fallet. Även med risk att trötta kammarens ledamöter skall jag ta mig friheten att anföra några fall, där enligt min mening åsiktsförföljelse synes föreligga. Jag tar först ett par äldre fall. Det första fallet gäller en stuveriarbetare i en stad i södra Norrland, som hade ett jobb vid en försvarsanläggning men blev avskedad. Han begärde intyg om sin personlighet av en polischef, som förklarade att denne man »icke varit för brott eller förseelse tilltalad eller bestraffad samt att han gjort sig känd för nykterhet, ordentlighet och pålitlighet». Men militieombudsmannen skrev likväl, under hänvisning till den gjorda framställningen, till den drabbade: »Med anledning härav har genom militär myndighets försorg verkställts utredning i ärendet. Därav framgår att vederbörande militära myndighet med hänsyn till Edert förhållande till politisk ytterlighetsriktning icke ägt att godtaga Eder för anställning vid ifrågavarande försvarsanläggningar.» En sådan behandling kan naturligtvis inte vara riktig. Jag har, herr talman, ytterligare ett liknande exempel. Det gäller en arbetare som också sökte jobb i en norrlandsstad och som fick ett svar av precis samma slag som det jag nyss läste upp, nämligen att »Ni med hänsyn till Edert förhållande till ett politiskt ytterlighetsparti icke kunnat beredas tillfälle till arbete vid försvarsanläggningar» — detta trots att vederbörande haft sådant arbete flera gånger. Det finns även en del nyare fall, där vissa egendomligheter förekommit och som ger oss anledning att misstänka att åsiktsregistrering av samma slag som jag nyss redogjort för alltjämt förekommer. Jag kan säga rent ut att ett av dessa fall gäller en medlem av vårt parti, en äldre sjöman som efter många år på sjön sökte ett nytt jobb i land. Han hade utfört sitt sjömansjobb under hela kriget med allt vad det innebar av risker. Han sökte jobb som kaj vakt. Han fick löfte om jobbet och skulle återkomma för att börja. Då meddelades det att han tyvärr inte passade och att han inte kunde få arbetet — utan någon vidare motivering. Det hör till saken att en annan person en månad tidigare sökt samma arbete. Det var en pensionerad SJ-anställd — han ville väl ha något tillskott till sin pension — som fått medalj av SJ för lång och trogen tjänst. Även denne vägrades arbete på samma egendomliga sätt, d. v. s. först lovades honom arbete, men när han skulle börja detta arbete hade något mystiskt inträffat som hindrade att han anställdes. Det handlar inte enbart om kommunister. Jag erinrar kammarens ledamöter om den interpellation som jag väckte för något år sedan och som gällde en ung man som inte fick bli polis därför att hans föräldrar var kommunister. På min inrådan sökte denne unge man ännu en gång en sådan befattning men nu i ett annat polisdistrikt. Det blev avslag även där. Jag sökte upp en hög polischef, frågade om orsaken och fick till svar att han tyvärr inte kunde ge mig något svar och att han inte heller var skyldig att ge mig något svar. Den förändring som har inträffat sedan 1940-talet är att man inte längre talar om att de tillhör ett ytterlighetsparti eller något liknande — i dag svarar man som justitieombudsmannaexpeditionen gjorde den 5 december 1966 i ett svar till docenten Joachim Israeli och där man kort och gott sade: »Att särskild polisverksamhet skall bedrivas för hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet är beslutat av Kungl. Maj:t och riksdagen. Att inom ramen för denna verksamhet förs polisregister i enlighet med lagen om sådant register är uppenbarligen helt i sin ordning. Jag har vid några tillfällen tagit del av registret beträffande vissa personer och ej kunnat finna annat än att det förs i överensstämmelse med föreskrifterna i lagen om polisregister och meddelade instruktioner. Sekretesskäl hind rar mig från att besvara Eder fråga angående eventuella anteckningar om Eder.» Docenten är fortfarande fullständigt oviss om vad som har inträffat. Denna ordning kan ju inte vara tillfredsställande. I ett demokratiskt land måste det vara en rättighet för varje medborgare att erhålla klara besked om orsakerna till att man icke kan erhålla arbete liksom klara besked om varför man plötsligt avskedas från sitt arbete. Det är helt enkelt en förutsättning för att vederbörande skall få sitt fall rättsligt prövat, om de skulle önska en sådan prövning. Alla de fall som fil. lic. Sven Rydenfelt och redaktör Janerik Larsson tagit upp borde kunna få en sådan rättslig prövning liksom alla övriga nu kända fall. En rättsstat kan inte godkänna att enskilda människor kan utsättas för såväl svåra ekonomiska påfrestningar som psykiskt lidande utan att ha möjlighet att få veta den exakta orsaken till det läge de försatts i eller få sin sak offentligen prövad av domstol. Det är naturligtvis omöjligt för utomstående att kontrollera eller fullständigt värdera de av universitetslektor Sven Rydenfelt och redaktör Janerik Larsson redovisade fallen. Som de relateras är de mycket upprörande. De pekar på att det i vårt land skulle förekomma ett system som gör att människor vägras anställning, vägras befordran eller avskedas på grund av sina politiska åsikter eller på grund av släktskap eller vänskap med personer som hyser vissa politiska åsikter. Människor straffas, inte därför att de begått vissa handlingar utan därför att de förutsätts under vissa speciella premisser kunna tänkas begå dessa handlingar. Möjligheterna att överklaga de av okända myndigheter fällda domarna är praktiskt taget obefintliga, därför att besked vanligen inte ges om den verkliga orsaken till avsked eller vägrad anställning. Någon gottgörelse för psykiskt lidande eller ekonomiska förluster lämnas inte. Vilka åtgärder skulle man då kunna tänkas vidta? Den utredning som vi föreslår skulle få forska i det ämnet, men jag är inte främmande för tanken att en sådan utredning kan pröva det förslag som Dagens Nyheter framförde i en artikel den 19 november 1966. Jag ber att få citera några punkter. »Utvidga den parlamentariska kontrollen av uppgiftslämnande från säkerhetsregistret till samtliga uppgifter som utlämnas. Skapa någon form av demokratisk icke polisiär insyn inte bara i de uppgifter som lämnas ut från säkerhetsregistren, utan också i trovärdigheten och relevansen av vad som förs in i registren. Precisera och kontrollera tillämpningen av vissa principer och värderingar och graderingar för vad som skall registreras och icke registreras. Ge den som på grund av säkerhetsregistret förvägras eller avvisas från ett arbete med säkerhetsrisk, eller som förflyttas eller stoppas i en karriär, ett besked om att anledningen är just denna. Låt vederbörande sedan överklaga om han vill.» Jag måste säga att dessa förslag verkar vettiga och mänskliga, och jag anser att de mycket väl kan prövas av en sådan utredning som vi har föreslagit. Jag skulle också vilja erinra om vad docent Joachim Israel skrev i Dagens Nyheter den 21 juni 1966. Jag ber att få nämna några punkter av hans uttalanden där: Säkerhetspolisen bör underkastas offentlig kontroll. Riksdagen bör utse en speciell styrelse för att granska säkerhetspolisens verksamhet och denna bör vara ansvarig inför riksdagen. Han sade vidare att denna styrelse bör fastställa riktlinjer för hur säkerhetspolisens verksamhet bör bedrivas. Riktlinjerna för registreringen bör vara offentliga. Ett krav är att offentliga instruktioner om vem som får tillgång till registren och hur de får an vändas bör fastställas. Riktlinjer om hur uppgifter skall insändas bör även fastställas så att trakasserier kan undvikas. Slutligen föreslår han att riksdagen bör minska anslagen till säkerhetspolisen. Det sistnämnda tycker jag, herr talman, också är ett bra förslag. Myndigheterna har självfallet skyldighet att vidta åtgärder som är nödvändiga till försvar för det demokratiska statsskicket och vårt lands oberoende. Men de har däremot icke rätt att i detta syfte kränka den demokrati som skall värnas. Det är oklokt och skadar tilltron till statsstyrelsens demokratiska lödighet om åtgärder vidtas som bland vissa medborgargrupper skapar oro för att de demokratiska frioch rättigheterna beskärs. Sådan oro har vållats av de händelser som jag här anfört och av händelser som offentliggjorts. Det är naturligt att den verksamhet som bedrives av myndigheterna i syfte att förebygga brottsliga handlingar icke i alla delar kan avslöjas. Jag kan emellertid icke finna, att ett klart besked från utskottets och regeringens sida på frågan, huruvida hos polismyndigheterna förekommer registrering som innefattar eller rent av bygger på medborgarnas politiska uppfattningar, på något sätt skulle försvåra denna legitima verksamhet och värnet för demokratin. Tvärtom synes ett sådant klart besked nödvändigt ur demokratins synpunkt. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till de likalydande motionerna I:25 och II: 33.

Herr talman! Jag anser mig inte ha anledning att gå in på någon sakdebatt i denna fråga med anledning av herr Nilssons i Gävle anförande. De principiella riktlinjerna för handläggningen av säkerhetsfrågor övervägs ju för närvarande av den parlamentariska nämnden. Däremot skall jag försöka besvara herr Nilssons fråga om skälet till att utredningen inte yttrat sig till utskottet. Utskottsmajoriteten har bedömt frågan så, att ett yttrande från nämndens sida nu skulle kunna föregripa nämndens slutliga ställningstagande i dessa säkerhetsfrågor. Man vet inte heller ännu vad som kan komma att bli offentligt i det betänkande som nämnden avser att lämna. Hela problemkomplexet beträffande personalkontrollen är alltså föremål för utredning och med hänsyn härtill anser utskottsmajoriteten att någon åtgärd inte är påkallad från riksdagens sida för närvarande. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag är inte säker på att vi talar om samma sak.

Såvitt jag vet har inte parlamentariska nämnden till uppgift att syssla med detta, och därför skulle det inte ha varit fel om nämnden uttalat sig på denna punkt. Jag vidhåller vårt förslag och det lär väl bli tillfälle återkomma till de här frågorna. Det skall bli mycket intressant att få ta del av den parlamentariska nämndens utredning. Jag är emellertid rädd för att vi talar om skilda saker, men detta kan klaras upp när utredningsresultatet föreligger.

Herr talman! Då jag tillsammans med några kammarkamrater från Jönköpings län står för den motion som vi nu behandlar vill jag säga några ord. När vi väckte motionen var det därför att vi reagerade mycket starkt mot den möjlighet vissa kategorier människor har att försäkra sig om samhällets förmåner utan att betala skatt till stat och kommun. Det var vår tidning i Jönköpings län, Smålands Folkblad, som slog larm om saken. Det finns exempel på enskilda företagare som underlåtit att betala skatt men som genom att erlägga avgiften till allmänna pensionsförsäkringen kunnat tillgodogöra sig pensionsförmåner från ATP. Jag vill ta ett exempel ur verkliga livet. En skattskyldig som driver egen konsulterande verksamhet har inkomster som är svåra att kontrollera. Hans tillgångar är skrivna på hustrun och makarna har boskillnad. Vid ett visst års taxering hade han en nettoinkomst på 26 390 kronor med en taxerad statlig inkomst på 16 570 kronor. Den aktuella skatten uppgick till 5649 kronor, och den betalades inte. Däremot erlades ATP-avgiften på 650 kronor som säkrade pensionspoängen. Året därpå uppvisade motsvarande belopp en nettoinkomst på 21 710 kronor, en statligt taxerad inkomst på 16 980 kronor och ATP-avgiften 830 kronor. Sistnämnda avgift betalades. Däremot betalades inte skatterna. Även om sådana fall inte förekommer i någon större utsträckning måste det ändå verka stötande att de förekommer, och de skapar olust bland lojala skattebetalare.

Självfallet måste undantag göras vid sjukdom o. d. som gör att ekonomin försvagats. Detta menar emellertid utskottet förorsakar administrativa besvärligheter, som emellertid inte skall överdrivas. För att komma till rätta med de oarter jag här påtalat anser utskottet för sin del att man i allmänhet torde »få lita till en effektivisering av skatteindrivningen». Utskottet har därför inte varit berett att tillstyrka motionen. Ja, naturligtvis är en effektivisering av skatteindrivningen viktig — det är den allra viktigaste åtgärden — men enligt vår mening är den inte tillräcklig. När som i det exempel jag nyss nämnde vederbörande skrivit över alla tillgångar på hustrun och makarna har boskillnad, är det inte så lätt att driva in skatten. Utskottet anför vidare som skäl för sitt avslag på motionen att tilläggspensionen helt finansieras genom avgifter och att inget belopp kommer från skattemedel samt att det får anses rimligt att en företagare, som önskar tillhöra tilläggsförsäkringen, i fråga om avgiftsbetalning får samma ställning som den som har en försäkring i ett försäkringsbolag. I ett sådant bolag kan det ej förhindras att vederbörande betalar försäkringspremier innan han erlagt skatt, framhåller utskottet. Det finns dock en väsentlig skillnad. I ATP ges förmåner som inte kan erhållas i ett vanligt försäkringsbolag. Jag tänker på möjligheten att nu i början erhålla full pension efter tjugu år, och att lägre avgifter uttages under uppbyggnadstiden. Detta är möjligt tack vare solidarisk samverkan. Därför anser jag att man bör hindra dem, som genom vägran att betala skatt undandrar sig förpliktelserna, från att åka snålskjuts på andras bekostnad. Herr talman! Om riksdagen i dag kommer att avslå vår motion, tror jag att denna fråga kommer igen. Jag ber att med det anförda, herr talman, få yrka bifall till motionerna I: 354 och II: 435.

Herr talman! I förevarande utlåtande nr 54 från tredje lagutskottet behandlas Kungl. Maj:ts proposition om införande av en lag om generell förköpsrätt för kommuner att köpa mark. I reservation I beträffande A i utskottets hemställan har vi som är högerpartiets representanter i utskottet yrkat avslag på propositionen, och jag ber att med några ord få motivera detta. Det är ett helt unikt lagförslag som nu läggs på riksdagens bord. Svea hovrätt säger i sitt remissutlåtande att det saknar motsvarighet i svenskt rätt. Såvitt man kan se finns inte heller någon motsvarighet i utländsk lagstiftning. När folketinget i Danmark försökte införa en liknande lagstiftning mötte förslaget starkt motstånd och förkastades senare. Jag kan citera justitieministern i propositionen. Det är ett lakoniskt besked på denna punkt: »Förslaget om förköpsrätt antogs av danska folketinget men förkastades vid en folkomröstning sommaren 1963. Någon lagstiftning kom därför inte till stånd.» Ibland finns det anledning beklaga att folkomröstningsinstitutet i vårt land har misskrediterats. Ej heller i Norge har stiftats någon lag, trots att denna fråga aktualiserats. Men i vårt land kommer lagen att bli ett instrument för att överföra allt mer mark i kommunal ägo. Marken har blivit en bricka i det politiska maktspelet. På vissa håll anlägges en affektladdad aspekt på markägandet, som inte motsvarar de verkliga förhållandena. Sedan denna debatt förts en längre tid har den alltmer fjärmats från att vara en saklig ekonomisk diskussion om markfrågorna. Kommunerna har ju genom planinstitutet makten att bestämma över markens användning och exploatering. I och med detta har kommunerna också haft det största inflytandet på markpriserna. Jag kan nämna att parkmark inte betalas särskilt högt, medan industrimark betalas med 250 kronor per kvadratmeter i Solna — och det är ändå när kommunen säljer marken. När kommunen är ägare exploaterar den ofta marken väl hårt till förfång för boendemiljön. Således är det inte alltid så bra när kommunerna äger marken. Jag vill betona att planinstitutet är en maktfaktor av stora mått. Kommunen kan genom användande därav sätta in sina stötar för att styra utvecklingen och driva en aktiv markpolitik. Möjligheterna är stora och det kostar inte kommunen så mycket att spendera litet extra mark till grönområden eller lekplatser, när det är andra som är markägare. Jag tror att många kommuner borde betänka detta. Emellertid skall jag inte på något sätt förneka att kommunerna skall ha möjlighet att äga mark — det är en helt självklar sak. Men kommunerna har redan nu stora möjligheter. De kan köpa på fria marknaden och även staten äger mycket mark, som det är möjligt att förhandla om. Dessutom finns både byggnadsoch expropriationslagstiftningens regler om tvångsförvärv. Dessa har under senare år undan för undan utvidgats och även efter genomförandet av det nu föreliggande lagförslaget torde komma att höjas röster för att de två förstnämnda lagarna skall skärpas. Syftet är, såvitt jag förstår, ett kommunalt markmonopol, vilket säkerligen skulle bli mycket olyckligt i längden.

Många remissorgan instämmer med oss på denna punkt. Kooperativa förbundet, som anser att lagen skall genomföras, hyser starka tvivel på att förköpsrätt är ett effektivt instrument för att uppnå de angivna syftena. För kommunen är förköpslagen ett trubbigt vapen, skriver KF och fortsätter: Det är föga sannolikt att just den mark som kommunen önskar för planering är till salu. Förköpsrätten kan vidare verka starkt hämmande på marköverföringar som sker i syfte att uppnå rationellare produktion och distribution. Om kommuner använder institutet fel, har man hindrat genomförandet av en företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt motiverad planering. Så långt Kooperativa förbundets yttrande i sammandrag. Även i fråga om lagens prisdämpande effekt höjs kritiska röster. En av reservanterna i utskottet, herr Svenning, har i en motion ifrågasatt om man i detta avseende uppnår syftet med lagen och efterlyser andra åtgärder. Herr talman! Det finns många anledningar till att detta lagförslag inte bör accepteras av kammaren. För oss i hö gerpartiet ligger de allvarligaste invändningarna på det principiella planet. I motsats till expropriationslagens fasta normer blir det enligt förköpslagen ingen reell begränsning annat än i fråga om små arealer och värden. Den medger en nästan generell rätt att gå in i förekommande fastighetsförsäljningar. Detta innebär enligt vår mening ett ingrepp i avtalsfrihet och äganderätt som vi ej kan biträda. Många delar denna uppfattning. Svea hovrätt, som jag tidigare har citerat, säger: En förköpsrätt som i princip gäller all fast egendom, varje gång den köps eller byts, utgör ett starkt ingrepp i äganderätten och avtalsfriheten och innebär en väsentlig ändring i rättssystemet. Man kan fråga sig hur denna lag kommer att verka. Vid varje försäljning inom en kommun då förköp kan komma i fråga blir det livlig debatt om huruvida kommunen skall träda in eller ej. Köpare och säljare kommer att diskuteras och dissekeras. Allmänheten kommer att uppfatta kommunens inträde som en korrektion av ett felsteg. Hur detta kan utmålas har vi fått en försmak av denna höst. Såvitt jag förstår kommer lagen att medföra ett förmynderskap över markägare som ej kan accepteras. Den betyder således mer eller mindre »en kriminalisering köksvägen» av markförsäljningar. Eftersom vi har och vill ha privat äganderätt till mark, måste försäljningar av mark med naturnödvändighet göras. En annan fråga som inte saknar intresse är denna lags konsekvenser för kommunernas ekonomi. Skall kommunerna köpa mark och lägga den på lager för det fall den skulle behövas i en framtid? Inrikesministern pläderar ju för att de skall köpa mark för minst tio års bebyggelse. Vi vet att kostnaderna för mark fördubblas på tio år enbart genom räntekostnaderna. Och därtill kommer andra kostnader. Samtidigt vet vi att vi lever i ett samhälle som ropar på kommunal service, en service som vi inte har resurser att erbjuda. Vidare vet vi att under hela efterkrigstiden skatterna till stat och kommun stigit med 13 procent om året. Varje år 13 procent; det blir en fördubbling av skattetrycket på fem å sex år. Kommunerna har så många uppgifter som de behöver pengar till. Jag har en bestämd känsla av att deras behov av mark har överbetonats mycket under de senaste åren. Det viktiga är väl att de använder sina resurser till invånarnas bästa. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservation I av herr Lidgard och mig, vilket innebär avslag på Kungl. Maj:ts proposition nr 90 om kommunal förköpsrätt. Tyvärr måste jag ta kammarens tid i anspråk ytterligare något litet för att klargöra ett par ställningstaganden. I propositionen föreslås även ändringar i lagen om nyttjanderätt till fast egendom. Tomträttsavgälderna skall i framtiden kunna omprövas vart tionde år i stället för som nu vart tjugonde år. I högerpartiet tycker vi att detta är rätt och billigt, vilket vi också har gett uttryck åt i reservation I. Om nu lagförslaget godtages, har vi ansett oss böra stödja utskottets skrivning i punkten C, där det finns en reservation av herr Svante Kristiansson m.fl. Andra talare kommer att närmare utveckla utskottets synpunkt, varför jag saknar anledning att ingå på detta nu. Slutligen vill jag framhålla under punkten B i utskottets utlåtande att när nu — som jag förmodar — lagen går igenom mot vår vilja, jag avser att biträda reservationen II. Detta sker i konsekvensens namn. Skall vi ha denna lag, så skall den inte ha olika verkningar för olika markägare!

Herr talman! Som folkpartist i tredje lagutskottet har det inte varit svårt för mig att i stort sett godta propositionen — den överensstämmer ju ganska väl med vad mittenpartiernas reservanter i utredningen har föreslagit. Beträffande begränsningen av de fastigheter som skulle vara uteslutna från förköp tycker jag att den gräns som har angivits, d.v.s. 3000 m? och ett taxeringsvärde av 200 000 kronor, är mycket bra funnen. Jag tror att den kommer att fungera väl, åtminstone om inte inflationen fortsätter alltför hårt. Denna gräns står emellertid något litet i motsatsförhållande till vad departementschefen har angivit såsom det stora värdet med regeln. Han säger att den klart avgränsar alla normala fall och att det står klart för markägare, säljare och köpare vilka fastigheter som omfattas av förköpsrätten och vilka som inte gör det. I specialmotiveringen har departementschefen sagt att i en fastighets ägovidd också skall inräknas vattenområde. Nu har på grund av en motion från mittenpartierna den saken diskuterats ganska livligt inom utskottet. Det är nämligen på det sättet, att vattenområden som hör till fastigheterna mycket sällan är angivna i något fastighetsregister eller jordregister och ännu mindre i fastighetsboken. För de äldre fastigheter, som har tillkommit som arealfastigheter genom avsöndring, ingår nästan aldrig vattenområden i den angivna arealen. Och beträffande avstyckningar efter 1917 i stad och efter 1928 på landsbygden är det ett mycket litet antal fastigheter med vattenområde som har detta angivet i arealuppgiften. Oftast har man därvidlag tillämpat en regel som står i 12 kap. 4 8 jordabalken. Det kan vara ganska stora vattenområden som därigenom lägges till en fastighet, om man skulle göra en gränsbestämning kring denna. I fråga om mantalssatta fastigheter — om man får kalla denna kategori så och till vilka de flesta jordbruksfastigheter och skogsbruksfastigheter hör — finns det i fastighetsboken inga anteckningar om arealen, och de arealuppgifter som finns i jordregistret innefattar i regel inte vattenområde, åtminstone inte större vattenområde. Efter diskussion om denna sak har utskottet gjort ett uttalande, vari sägs att inskrivningsdomaren i de fall som han har att bedöma bör kunna gå direkt till de uppgifter han har i fastighetsboken, om det finns sådana, eller i övrigt till de uppgifter som fastighetsregister eller jordregister innehåller. Det innebär som utskottet uttrycker det en »viss avvikelse från uttalandena i propositionen», men utskottet förväntar naturligtvis att departementschefen skall godta tolkningen som en praktisk möjlighet att lösa frågan utan att onödigt krångel uppstår. Vissa ganska små fastigheter, som har ett vattenområde vilket gör att arealen kommer upp till över 3000 kvadratmeter, kan genom denna tolkning bli föremål för förköp, under det att andra fastigheter med fast mark av samma storlek men med oändligt mycket större vattenareal — om man skulle ta reda på den — kommer undan. Vi tror emellertid inte att kommunerna har så stort intresse av dessa fastigheters vattenområden, varför man nog utan risk kan göra den tolkning som utskottet har tänkt sig. I förbigående vill jag även beröra en annan sak. När det omtalas att Kungl. Maj:t skall bedöma huruvida köp får ske sedan bestridande har skett, så uppräknas vissa bevismedel. I utskottets utlåtande har man därvid råkat få med uttrycket »antagen generalplan». Men av de 200—300 generalplaner som nu finns är bara ett tiotal antagna i byggnadslagens mening. Utskottet avser väl generalplaner som upprättats såsom kommunala hjälpmedel vid planeringen. Ordet »antagen» är egentligen reserverat för en speciell typ av generalplaner, som inte förekommer särskilt mycket. Av någon tryckeriteknisk orsak återfinns inte mitt namn under reservation 1I, som jag nu skall be att få säga några ord om. I propositionen har man undantagit statens markförsäljningar liksom de fall då staten eller landstingen köper mark. Mittenpartiernas representanter har i reservation II velat ändra på denna regel och önskar att även statens försäljningar skall kunna bli föremål för förköp. Detta förslag grundas på erfarenhet av hur det har gått till i många samhällen, särskilt inom större tätortsbebyggelse, där svårigheter har uppstått för kommunerna att disponera marken på lämpligt sätt därför att staten mer eller mindre tillfälligt har ägt en markbit och velat använda denna för sitt eget ändamål.

Den som äger en markbit kan inte själv bestämma hur den lämpligen bör användas. Det kan hända att markägaren har samma åsikt som den planerande myndigheten, d. v. s. i första hand byggnadsnämnden, men kommunen skall i princip kunna disponera området så att det blir en lämplig plan. Det står visserligen i byggnadsstadgan att behörig hänsyn skall tas till markägarnas önskemål, och det sker också i stor utsträckning, men ibland måste man frångå ett sådant hänsynstagande, och då skall inte statens mark vara i vägen. Det finns många erfarenheter av denna sak. Jag har just i min hemstad Uppsala ett exempel som är brinnande aktuellt. Där vill universitetet bygga för institutionsändamål, och detta bygge bör ur universitetets synpunkt föra med sig uppförandet av en del institutioner i angränsande kvarter. Dessa kvarter ingår i en villastad, och man har där målmedvetet sedan ett antal år tillbaka köpt en villa då och en villa då. Först sedan man kommit i det läget att man börjar behärska markägandet — villorna står fortfarande kvar — vill man ändra planen till att omfatta institutionsbyggnader. Detta är ett helt felaktigt förfarande enligt min mening. Man skall börja med att planmässigt disponera området för institutioner eller bostäder av olika slag, villor eller höghus. Man skall inte äta sig in i ett kvarter och sedan säga: »Nu äger vi alltihop, nu vill vi ha dispositionen ändrad». Det kan hända att planens helhet då störs, och det föreligger risk för detta just i det exempel som jag tänker på. I propositionen har sagts att det blivit mycket bättre på senare tid; åtgärder har vidtagits så att kommunerna har rätt att i första hand komma i fråga vid försäljning från statliga organ. Detta är ett medgivande av att det inte varit bra tidigare. Jag anser att behov fortfarande föreligger att göra förköpsrätten tillämplig även för statens mark. Det skulle också se mycket bättre ut om man skar allt över en kam när man hävdar att kommunerna skall ha ett planmonopol. Många remissinstanser har också uttalat önskemål härom. Stadsförbundet har ett skarpt uttalande i denna fråga och Svenska kommunförbundet, två länsstyrelser och märkligt nog en statlig markförvaltare, nämligen försvarets civilförvaltning, har sagt att de tycker att även statens mark bör inbegripas i förköpsrätten. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationen II, som jag har biträtt, ehuru det inte framgår av trycket. I ett annat avseende har utskottsmajoriteten gått ifrån propositionen. Det gäller sättet att i vissa fall informera om att kommun beslutat utöva sin förköpsrätt. Enligt propositionen skall kommunen när förköpsrätten utövas underrätta säljare och köpare på mottagarens »vanliga adress», som man har sagt. Det gäller dels köpare och säljare, dels annan kommun om fastig heten inte har köpts i den egna kommurnen, dels ock hembudsgivare till kommunen. Denna propositionens uppfattning har inte godtagits av utskottsmajoriteten, som i stället har följt mittenpartimotionen. Därvid har vi resonerat på följande sätt. Man har en månad på sig för att underrätta. Skickar man då ett rekommenderat brev till annan kommun finns det väl alltid någon mottagare där, även om det skulle vara semestertid eller dylikt. På samma sätt är det med hembudet. Där har en person vänt sig till kommunen och sagt: Vill ni köpa denna fastighet? Kommunen har en viss tid på sig för att svara. Säger kommunen nej, har markägaren fått två års frid utan att behöva tänka på något förköp. Den som gör ett hembud meddelar naturligtvis sin adress och räknar med att inom tre månader få reda på om kommunen vill förvärva marken eiler inte. Men beträffande säljare och köpare som inte tidigare varit i förbindelse med kommunen är förhållandet ett annat. Det kan tänkas att både säljare och köpare bor på annan ort; i utlåtandet ifrågasättes t.o.m. att de inte känner till att lagen existerar. Visserligen har det nu varit så mycket ståhej om denna lag att de flesta som äger en fastighet har väl reda på den, men efter ett antal år kan den falla i glömska, särskilt i kommuner som sällan utövar sin förköpsrätt. En person köper kanske där en fastighet och dröjer med att söka lagfart. Så småningom får han reda på att kommunen har skickat underrättelse om förköp under vad kommunen trodde var köparens vanliga adress. Om enmånadsfristen då är ute har han inte längre möjlighet att bestrida förköpet.

Då får markägaren först reda på att kommunen vill expropriera; han får yttra sig innan ärendet avgörs av Kungl. Maj:t, och när löseskillingen skall bestämmas blir han genom stämning kallad till expropriationsdomstolens handläggning. En expropriation kan alltså inte äga rum utan att vederbörande markägare har reda på det. Men enligt detta lagförslag skulle det, befarar vi, kunna ske ett förköp utan markägarens vetskap. Härmed är stora nackdelar förbundna, trots att det har sagts att förköp är ett oändligt mycket mildare ingrepp än en expropriation. Vi anser att informationen till vederbörande markägare inte bör vara sämre än vid en expropriation.

Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation II och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! När markvärdekommittén avgav sitt betänkande och när sedermera justitieministern och hans medhjälpare utarbetade propositionen till kommunal förköpsrätt kunde de väl knappast tänka sig, att det just det år då detta lagförslag förelades riksdagen skulle förekomma så många avskräckande exempel på affärer mellan markägare och markexploatörer. Jag behöver knappast närmare utveckla detta, ty alla förstår säkert vad jag syftar på och vet hur det kan gå till då betydelsefulla markområden byter ägare bakom ryggen på en kommun och utan möjligheter för kommunen att ingripa. har under senare tid klart ådagalagts, och det är med stor tillfredsställelse som tredje lagutskottet redovisar ett utlåtande, av vilket framgår att en stor majoritet ställer sig bakom propositionens huvudprinciper. Att så blivit fallet är en följd av att justitieministern vid utformandet av propositionen tagit hänsyn till bl.a. de synpunkter som framkommit vid remissbehandlingen av kommittébetänkandet. Endast högerpartiets ledamöter har yrkat avslag på förslaget om förköpslag. Högerreservanterna har sålunda fullföljt kommitté ledamoten Yngve Holmbergs linje. Mer härom senare. Förslaget till förköpslag innebär att en kommun skall ha förköpsrätt vid försäljning av mark, som med hänsyn till kommunens beräknade framtida utveckling kan behövas för tätbebyggelse och därmed sammanhängande anordningar. I stort sett innebär förslaget, att därest kommunen vill utnyttja sin förköpsrätt, så skall det ske på de villkor som avtalas mellan säljare och köpare. Härigenom kommer det att skapas bättre möjligheter för kommunerna att på ett tidigt stadium förvärva mark som är erforderlig för en planerad samhällsutveckling, och man skulle kunna, om icke stoppa så i varje fall dämpa prisutvecklingen. Det torde inte vara nödvändigt att nu närmare redogöra för lagförslagets alla detaljer. Herr Bengtson i Solna har förklarat att förslaget är unikt och har försökt att dra paralleller med andra länder; jag tycker inte att förhållandena i andra länder är någonting som hindrar att vi i detta land antar en lag av denna innebörd. Men så mycket bör väl kanske framhållas som att därest säljaren eller köparen bestrider förköpsrätten så är kommunen skyldig att söka tillstånd till förköpet hos Kungl. Maj:t. Därvid sker en prövning av frågan huruvida marken verkligen behövs för avsett ändamål. Om detta inte är helt klarlagt, kommer tillstånd till för köp att vägras. Tillstånd kan vägras också i vissa andra fall som närmare anges i lagförslaget. Vidare har i propositionen, som herr Tobé tidigare har berört, gjorts den inskränkningen att förköpsrätten inte kan utövas om fastigheten har en areal som understiger 3 000 kvadratmeter och ett taxeringsvärde som är lägre än 200 000 kronor. Detsamma gäller om staten är säljare eller köpare eller om den tilltänkta försäljningen är avsedd att äga rum mellan nära släktingar. Ingen av de föregående talarna har särskilt talat om betydelsen om hembudsregeln enligt 4 §. Jag delar helt departementschefens mening då han säger att blotta existensen av förköpslagen kommer att innebära att säljaren ofta i första hand kommer att vända sig till kommunen för att efterhöra huruvida kommunen är intresserad av ett köp. Förköpsrätten skulle då inte behöva innebära den beslastning och de administrativa bekymmer som många befarat. I den proposition som nu ligger på riksdagens bord föreslås även att avgäldsperioden i fråga om tomträtt för bostäder skall förkortas från 20 till 10 år. Jag skall litet närmare, herr talman, beröra de motioner som väckts med anledning av propositionen. Som jag tidigare framhöll har högern i en partimotion yrkat avslag på förslaget om förköpsrätt. Därvid har anförts att kommunalt initiativ och kommunala resurser i första hand bör inriktas på planläggningsarbetet, och man hänvisar till att kommunerna besitter planmonopolet — herr Bengtson i Solna har närmare utvecklat detta. Vidare åberopar högermotionärerna och sedermera reservanterna byggnadslagens och expropriationslagens regler om tvångsförvärv. Någon ytterligare lagstiftning är enligt deras mening inte erforderlig. Högerreservanterna i utskottet anför tämligen exakt samma synpunkter som anförts i motionen, och man fram håller expropriationslagens alla förtjänster. Det finns anledning att säga att detta är överraskande, eftersom denna lagstiftning ändå avser ett tvångsförvärv och högerpartiet aldrig har riktigt kunnat acceptera lagstiftningen. Högerns representanter har under årens lopp i regel varit motståndare till sådana ändringar av expropriationslagstiftningen som inneburit bättre möjligheter för exproprianten på bekostnad av expropriaten. Nu framhåller man från högerns sida att expropriationslagen har fasta normer medan en lag om kommunal förköpsrätt skulle innebära ett oacceptabelt ingrepp i avtalsfrihet och äganderätt. Det resonemanget är som sagt överraskande; jag tror att det är fallet för alla som har haft anledning att studera expropriationslagstiftningen sedan dess tillkomst. I ett motionspar av herr Werner i första kammaren och herr Nilsson i Gävle i andra kammaren har ifrågasatts, om inte de problem som gäller kommunernas behov av mark bättre löses genom att expropriationslagstiftningen effektiviseras så att expropriation kan genomföras på ett enklare, snabbare och billigare sätt än nu. Motionärerna anser att förslaget om förköpsrätt inte är tillräckligt genomgripande för att förhindra framtida spekulation i mark. De är inte riktigt nöjda med arealregelns utformning men godtar likväl propositionen under förutsättning att den kompletteras med bestämmelser om att en kommun inte skall behöva betala mer än ett för orten skäligt pris. Samma motionärer väckte under den allmänna motionstiden motioner med yrkande om att Kungl. Maj:t måtte förelägga riksdagen förslag till en sådan lagstiftning att förutsättningen för en stadsplaneläggning borde vara att samhället äger marken. I detta sammanhang finns det även, herr talman, anledning att erinra om det motionspar som väckts av herr Arne Pettersson i första kammaren och herrar Henrikson och Svenning i denna kammare. De framhåller att prisförhandlingar mellan kommunerna inte kan ske med det nu föreliggande lagförslaget, och de ifrågasätter, om lagen kommer att medverka till en dämpning av prisutvecklingen. Enligt deras mening är det därför angeläget med en allmän prisreglering på mark, företrädesvis i tätortsregionerna. Liksom många andra framhåller dessa motionärer önskvärdheten av att riksdagen snarast skall få ett förslag beträffande ändrade värderingsgrunder vid expropriation. Vidare hemställer motionärerna om en utredning i syfte att åstadkomma en effektiv kontroll över markprisutvecklingen. Det är inte endast i de här relaterade motionerna som man framhåller angelägenheten av att den sittande expropriationsutredningen kan slutföra återstående delar av sitt utredningsuppdrag. För några veckor sedan svarade justitieministern på en interpellation i just det ämnet. Jag vill därför framhålla att expropriationsutredningen redan har framlagt delbetänkanden beträffande andra avsnitt av expropriationslagen och byggnadslagen, vilka har varit ägnade att förenkla expropriationsförfarandet. Jag behöver bara erinra om det beslut som riksdagen i fjol fattade angående s.k. kvalificerat förhandstillträde samt regler angående fördelning av rättegångskostnaderna vid expropriation. De ändringar som då företogs och som trätt i kraft den 1 juli 1966 är ett led i en reformerad expropriationslagstiftning.

För den som haft anledning att närmare studera expropriationslagstiftningen framstår som uppenbart att det här är fråga om komplicerade problem. Det gäller en lagstiftning där man tillvaratar den enskildes rättssäkerhet men även på ett riktigt sätt samhällets intressen. Det gäller tvångsingripanden från samhällets sida, och jag vill än en gång framhålla, att den förköpsrättslag vi nu behandlar ändå innebär ett institut som skall göra det möjligt för samhället att i första hand äga kännedom om de markaffärer som är aktuella och att tvångsmomentet och ingreppet från samhällets sida blir avsevärt mindre än när det är fråga om expropriation. Vid förköpsrätt gäller i alla fall att säljaren har förklarat sig villig att försälja sin egendom. Vid expropriation har markägaren i varje fall inte offentligt visat någon sådan vilja. Jag tror alltså att det är nödvändigt att man håller isär dessa begrepp, nämligen att lagen om förköpsrätt inte på något sätt kan träda i stället för expropriationsinstitutet men kommer att innebära ett värdefullt komplement till just detta institut. Det bör kanske också framhållas att markvärdekommittén aldrig räknat med att man skulle kunna framlägga förslag som skulle göra det möjligt att hejda markprisstegringen, utan dess ambition har inte sträckt sig längre än till att man skulle försöka åstadkomma en lagstiftning som skulle dämpa prisstegringen. I botten finns emellertid alltid expropriationsförfarandet, därest en kommun inte vill tillämpa förköpsinstitutet. Då står det alltså öppet att begära expropriation. Jag föreställer mig alltså att vi tämligen snart bör kunna få en expropriationslag som står i bättre överensstämmelse med samhällsutvecklingen, en lag med värderingsregler som kan vara till större vägledning för domstolarna än de nu ganska diffusa begrepp som gömmer sig bakom »ortens pris» och »fastighetens avkastningsvärde». I detta sammanhang bör det givetvis erinras om att den del av markvärdekommitténs betänkande som innehåller förslag om skatt på realisationsvinst vid försäljning av fast egendom även föranlett en särskild proposition till årets riksdag. Utskottet har därför i nuvarande läge inte ansett skäl föreligga att tillstyrka de motioner som jag nu senast berört. Även när det gäller departementschefens förslag angående ägovidd — vilket förslag innebär att förköpsrätten inte får utövas om den sålda fastigheten eller, när försäljning avser flera fastigheter, varje fastighet har en ägovidd som understiger 3 000 kvadratmeter och ett taxeringsvärde som är lägre än 200000 kronor — föreligger en motion från mittenpartihåll. Utskottet har i detta fall gjort ett uttalande som riksdagen föreslås ge Kungl. Maj:t till känna, vilket också närmare berörts av herr Tobé. I samma motion har upptagits frågan om möjligheter att utöva den kommunala förköpsrätten beträffande statens och kyrkans mark. Utskottet har på denna punkt åberopat riksdagens uttalande år 1963, att praxis vid statliga marköverlåtelser torde innebära att kommunerna bör tillerkännas en faktisk förtur i förhållande till andra köpare och att det pris som åsätts marken skall bestämmas under hänsynstagande till bostadspolitiska mål. Vidare har under innevarande års riksdag antagits ett propositionsförslag om bemyndigande för Kungl. Maj:t att tills vidare under vissa värdegränser sälja staten och allmänna arvsfonden tillhörig fastighet. När det gäller att försälja till kommun staten tillhörig mark för samhällsbyggnadsändamål har även Kungl. Maj:t medgivits att från och med den 1 januari 1968 företa sådana försäljningar utan riksdagens samtyc ke. En statskommunal marknämnd inrättas som har att avgöra frågor om pris och övriga villkor i fråga om marköverlåtelser av den art det här gäller. Utskottsmajoriteten har alltså inte funnit skäligt att den kommunala förköpsrätten skall utövas när det gäller statens mark, men har bestämt framhållit att den delar departementschefens mening om att förköpsrätten bör utövas beträffande all kyrklig jord vare sig den civilrättsligt tillhör staten eller icke. Utskottsmajoriteten tillstyrker således propositionen och avstyrker motionsyrkandena om att den statliga marken inte skall undantas från förköpsrättslagen liksom även den reservation som är fogad till utskottsutlåtandet. Utskottet har i övrigt beträffande de paragrafer, där det motionsledes framställts ändringsyrkanden, redovisat sitt ställningstagande och därvid blivit enigt med undantag för vad gäller punkten D i utlåtandet. Här har avgivits en socialdemokratisk reservation och jag vill närmare förklara anledningen till att endast fyra av utskottets åtta socialdemokrater står bakom den. Formellt befinner sig de fyra andra bland den borgerliga utskottsmajoriteten, men i verkligheten befann sig de fyra ledamöterna på flygplatser på olika håll i landet och kunde inte närvara när reservationen skulle anmälas. Hade samtliga ledamöter varit närvarande, hade voteringsresultatet blivit 8—8 och lottning måst företagas. Jag ville säga detta för att därmed undvika allt missförstånd. Vi på socialdemokratiskt håll är eniga om att ställa oss bakom det förslag som ingår i propositionen på denna punkt. Jag skall också anföra några synpunkter på det avsnitt i utskottsutlåtandet som majoriteten alltså står bakom. På denna punkt förelåg motioner från mittenpartierna beträffande förfarandet när kommun skall utöva förköpsrätten. Utskottsmajoriteten har med ändring av propositionen beslutat föreslå riksdagen att godkänna det förfarande som föreslagits i motionerna, och utskottet har också utarbetat härför erforderlig lagtext. Vi socialdemokrater har däremot följt propositionen och detta av följande skäl. Det som nu har blivit utskottets förslag innebär att underrättelse om kommunens förköpsbeslut skall delges säljare och köpare genom inskrivningsdomarens försorg. När kommunen anmäler förköpsbeslutet till inskrivningsdomaren skall denne omedelbart ombesörja delgivningen. När sedan delgivningsbeviset inkommit skall beträffande varje fastighet anteckning om delgivningsdagen göras i fastighetsboken i fråga om var och en av de delgivna. Fristen för bestridande av förköpsrätten räknas för var och en med utgångspunkt från delgivningsdagen. När fristen utgått för samtliga utan att bestridande skett är förköpet fullbordat och inskrivningsdomaren skall då underrätta kommunen härom. Det är många nackdelar med detta system. För det första förskjutes tidpunkten för förköpets fullbordande, varigenom den tid under vilken köpet hålles svävande förlänges. Vanligen blir väl fördröjningen inte av någon större betydelse, men om någon säljare eller köpare inte kan anträffas för delgivning kan avsevärd tidsförlust uppstå. Detta är en olägenhet inte bara för kommunen utan också för säljare och köpare, som får finna sig i motsvarande dröjsmål när det gäller uppgörelse med kommunen. För det andra kan kommunen i de vanliga fall när bestridande inte sker inte utan inskrivningsdomarens medverkan bedöma tidpunkten för förköpets fullbordande. Det är en avsevärd olägenhet, eftersom fullbordandet har viktiga rättsverkningar för kommunen. Sålunda inträder kommunens prestationsskyldighet enligt köpeavtalet vid fullbordandet. Vidare räk Förfarandet medför avsevärt ökat arbete för inskrivningsdomaren när det gäller delgivningar, anteckningar i fastighetsboken och underrättelser = till kommunen. En särskild arbetsrutin måste införas för delgivningarna, särskilt som dessa måste handläggas skyndsamt och man inte kan avvakta handläggningen av kommunens anmälan. Likaså kompliceras handläggningen av lagfartsärenden beträffande fastighet som blivit föremål för förköp, och fastighetsböcker och gravationsbevis belastas med en mängd anteckningar som efter kort tid blir betydelselösa. Härigenom blir inskrivningsförhållandena mera svåröverskådliga. En sådan utveckling motverkar de aktuella rationaliseringssträvandena inom = inskrivningsväsendet, vilka strävanden syftar till att ur fastighetsböckerna avföra en mängd anteckningar av mindre betydelse. Vi anser att det skulle vara tillräckligt att kommunerna underrättar vederbörande i rekommenderat brev. Med den kommunala erfarenhet jag har tror jag man kan säga, att när det gäller säljare och köpare vid affärer av denna art — alltså beträffande fastigheter med över 200 000 kronor i taxeringsvärde — kommer kommunerna säkert att hitta de aktuella personerna. Svårare problem kan man säkert klara av ute i våra kommuner. Det förtjänar också nämnas att lagrådet, som alltid fäster den största vikt vid rättssäkerhetsfrågorna, inte har riktat någon som helst anmärkning mot det föreslagna systemet för underrättelser m.m. Herr talman! Med detta har jag redovisat de synpunkter som tredje lagutskottet har velat lägga på förslaget till förköpsrätt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan med undantag för punkten D, där jag yrkar bifall till den

Herr talman! Herr Ekström i Iggesund gjorde sig stor möda med att förklara att denna lag inte träder någons rätt förnär, men vilken nytta kan den då göra, herr Ekström, om den är så oskyldig? Sedan tog herr Ekström också upp frågan om högerpartiets inställning till expropriationslagen. Det är ofrånkomligt att när det gäller just äganderätten innebär tillämpning av expropriationslagen ett mycket kraftigt ingrepp. Men ingreppet är ofta motiverat av ett akut samhälleligt problem av stor betydelse som måste lösas och för vars lösning det går att finna förståelse hos människorna. Går vi sedan över till avtalsfriheten måste vi säga oss att förköpsrätten innebär något helt nytt. Den innebär, som Svea hovrätt uttalar, en väsentlig ändring i rättssystemet. Det kan ligga speciella skäl — KF antyder detta i sitt remissyttrande — bakom ett sådant avtal, exempelvis önskan att uppnå en rationellare produktion, som inte tydligt kommer fram i köpeavtalet. Herr Ekström i Iggesund säger också att det är bra med lagen därför att den kommer att öka antalet hembud till kommunerna. Ja, men sådana förekommer redan nu mycket ofta. Såvitt jag vet har hembud förekommit i alla de fall som fått löpa gatlopp i pressen under denna höst. Kommunen har alltså varit erbjuden mark. I ett fall tog man flera år på sig för ståndpunktstagandet, och vi vet ju att det just i år varit en hel del marköverföringar på grund av de föreslagna ändrade bestämmelserna rörande markvärdebeskattningen. Som jag säger har hembud ofta skett. Och vad menar herr Ekström i Iggesund med avskräckande affärer? Markägare och markexploatörer — som herr Ekström i Iggesund säger — har väl full rätt att köpa mark. Eller är markköp redan kriminaliserat, herr Ekström?
Herr talman! Jag vill ta upp två av de saker som herr Ekström i Iggesund berörde. Herr Ekström i Iggesund tornade upp svårigheterna med delgivningsmetoden i förhållande till metoderna att underrätta genom rekommenderat brev. Vi medger att det förstnämnda förfarandet är litet krångligt. Men varför får det inte vara det om rättssäkerheten därigenom blir större? En motsvarande rättssäkerhet finns ju i exempelvis expropriationslagen, som man här hänvisar till. Vi anser att det är betydelsefullt att denna metod för delgivning finns. Jag kan också tänka mig den lösningen att en kommun som har, som herr Ekström sade, god kontakt med markförsäljningsmarknaden inom kommunen, kan ta kontakt med säljare och köpare utan delgivning. Inskrivningsdomaren skulle alltså kunna hoppa över detta moment, om han underrättas härom. Herr Ekström sade att det blir mycket extra anteckningar i fastighetsboken. Dessa är emellertid obetydliga, i jämförelse med alla de andra anteckningar som skall införas. Det skall ju föras anteckningar om förköpsproceduren i andra avseenden. Ifrågavarande tillägg är alltså obetydligt enligt min mening. Den andra saken som jag vill beröra gäller herr Ekströms uttalande om vår motion och vår reservation angående statens mark. Jag borde kanske ha nämnt i mitt förra anförande att enligt byggnadslagen är det ingen skillnad mellan enskild mark och statlig mark. Är det en gata, en park eller ett område för offentlig byggnad och är stadsplanen fastställd, så kan man expro priera vare sig det är statens mark eller inte. Slutligen vill jag nämna att vi förutsätter att förköp sker under ansvar från kommunernas sida. Man kan inte bestämma sig för förköp när det gäller det ena men inte när det gäller det andra.

Herr talman! Jag vill inte alls, herr Bengtson i Solna, säga att denna lag på något sätt är oskyldig. Jag vill i stället framhålla att den kommer att få en utomordentlig betydelse för kommunerna när det gäller att verkligen kunna bedriva en effektiv samhällsplanering, vilket man ändå räknar med att kommunerna skall göra. Lagen kommer genom sin blotta existens att medföra att hembuden blir flera än de varit tidigare. När säljaren vet att kommunen har möjlighet att gå in i en tilltänkt affär, kommer han förmodligen i första hand, vilket jag hoppas, att vända sig till kommunen för att höra efter om den har intresse av att förvärva fastigheten. Vidare är det ändå en väsentlig skillnad mellan expropriationslagstiftningen och lagen om förköpsrätt, eftersom den expropriationslagstiftning som vi för närvarande har lägger en stor bevisbörda på kommunen när den skall styrka sitt behov av marken. Många av oss som sysslar med dessa problem är väl i dag överens om att kommunen bör ha en markresery på minst tio år, och med den utformning som expropriationslagstiftningen för närvarande har är det många gånger svårt att verkligen kunna tillämpa den på ett så tidigt stadium som är önskvärt, eftersom förväntningsvärden redan hunnit uppstå. Man måste innan man kan tillämpa expropriationslagen redovisa ett visst planarbete. I lagen om förköpsrätt ställs mindre krav, och detta innebär en väsentlig skillnad. Herr Tobé återkom till delgivningsförfarandet och menade att det inte skulle betyda så särskilt mycket, om inskrivningsdomaren belastades med detta arbete, eftersom denne redan tidigare har att föra in så många andra uppgifter i registren. Men när man nu strävar efter att rationalisera på detta område, så anser jag att inskrivningsdomarna inte skall behöva belastas med dessa nya anteckningar. Jag tycker inte att man genom att konstruera upp särskilda, exceptionella fall skall göra det krångligare. Jag vill än en gång framhålla, att jag har all respekt för lagrådet och när det inte sade något på den punkten tar jag det som intäkt för att dess ledamöter inte är rädda för att rättssäkerheten skall komma i fara. Det är min bestämda uppfattning härvidlag. Människor som köper och säljer fastigheter av denna storleksordning är ändå inga lösdrivare, som plötsligt försvinner, utan kommunerna skall säkert kunna hålla reda på var de finns. Det fungerar säkert med rekommenderat brev under den vanliga adressen. Säkerligen kommer kommunerna att se till att dylika meddelanden kommer vederbörande till handa.

Herr talman! Herr Ekström i Iggesund säger att kommunerna skall kunna bedriva en bättre samhällsplanering och direkt därefter anför han att de fördenskull måste äga marken. Men jag vill göra gällande att kommunerna har både rättighet och skyldighet att bedriva en vettig samhällsplanering oavsett markägandet. I mitt första anförande har jag till och med antytt att det kan finnas risk för överexploatering när kommunen äger marken. Herr Ekström upprepar sedan att han tror att hembud kommer att bli vanligare i framtiden. I och för sig har nog hembudsförfarandet förekommit betydligt oftare än man föreställer sig. Det är möjligt att hembud till kommunen gjorts under hand, t.ex. genom en enkel förfrågan. Men ur säljarens synpunkt är hembud en mycket vanlig och i de flesta fall naturlig form. När det gäller expropriationslagen står herr Ekström nu på ett annat ben än han gjorde i föregående anförande, och jag har därför faktiskt ingen anledning att bemöta honom. Jag kan bara kort och gott konstatera, att existensen av expropriationslagen är i och för sig ett bevis för att det inte behövs ytterligare en lag. Men det finns rätt många aspekter på den här lagen, herr Ekström. Man kan se den också ur köparnas synpunkt. Såvitt jag kan finna är denna lagstiftning bland annat ett monumentalt misstroende mot byggindustrin, den industri som skall göra jobbet, som skall bygga våra bostäder. Den får nu alla möjliga tillmälen i pressen. Mark är i alla fall en produktionsfaktor, lika nödvändig för denna industris produktion som arbete och kapital.

Herr talman! Den möjlighet vi nu har att genomföra förköpsrätten för kommunerna är något man länge väntat på, och jag hoppas att man äntligen skall ge de starkt expanderande kommunerna en chans att föra en aktiv markpolitik till gagn för samhälle och medborgare. I all planering stöter man förr eller senare på markfrågan. Ibland står man inför hart när olösliga uppgifter på grund av splittrade ägoförhållanden och konflikter mellan enskilt vinstintresse och samhälleligt behov. Det finns tusentals exempel på ohejdat jobberi. Utan att fastighetsägaren lagt två strån i kors har han på relativt kort tid kunnat inhösta miljontals kronor i förtjänst bara därför att han haft sin tomt välbelägen. Det strider mot rättskänslan att enskilda skall göra jättevinster som inte beror på deras intressen utan förorsakas av åtgärder som samhället vidtagit och planerat. Dessa stora vinster får i första hand betalas av hyresgästen och den vanlige skattebetalaren. Det är en synpunkt. Den andra synpunkten som man inte kan komma förbi är de växande städernas behov att planera i god tid. Stadsbyggandet är så komplicerat, att man inte längre kan planera och bygga tomt för tomt, knappast kvarter för kvarter. Trafikens behov, behovet av gemensamhetsanläggningar m.m. gör det nödvändigt att planera och bygga i stora sammanhängande enheter. Detta kan endast ske rationellt riktigt om staden har rådighet över marken. Den enskilda äganderätten till marken är i dag, kanske speciellt inom saneringsområdena, till hinder för goda lösningar. Det är därför av betydelse att den förköpsrätt för kommunerna som nu föreslås kommer till stånd. Jag hoppas att man sluter upp så helhjärtat som möjligt kring detta förslag och inte försvårar situationen för kommunerna. Låt mig anföra några välkända exempel — jag ber herr Bengtson i Solna lyssna — på uppseendeväckande markförsäljningar, som alla talar om nödvändigheten av kontroll av markpriserna. År 1955 köptes Fittja gård i Botkyrka för 1,5 miljon kronor. Tio år senare, d.v.s. efter den tid ägaren måste vänta för att kunna sälja skattefritt, såldes området för 15 miljoner kronor. Samhället måste köpa; man skulle dra en tunnelbana genom området och investerade i alla möjliga planeringar. Sätraområdet såldes efter långvariga förhandlingar för 30 miljoner kronor efter ett utgångsbud på 11 miljoner. Kanske bör det nämnas att ägaren hade tänkt sig priset 60 miljoner kronor. En av våra mest kända bankmän inköpte i slutet av 1950-talet Ulvsunda gård för en halv miljon kronor och sålde fyra år senare en fjärdedel av gården för 2 miljoner. Det gäller att ha näsa för affärer, och det hade tydligen vederbörande. Låt mig också erinra om att en känd läkare sålde Husa gård för 5,6 miljoner kronor. Tio år tidigare hade han köpt gården för 1,2 miljon. Inte heller i detta fall blev det någon realisationsvinstbeskattning. Jag skulle kunna nämna en rad liknande affärer inom det län som jag själv kommer från, men jag skall ta ett enda exempel, hämtat från vårt fastighetskontors utredningsavdelning. Kontoret tjänstgör som expert åt hyresnämnden i staden och kunde vid en undersökning för bedömning av ett nybygge i ett slumkvarter hämta fram intressanta siffror om tomtköpen. En fastighet på Öster köptes den 2 januari 1961 för 450 000 kronor och såldes samma dag för 565 000 kronor. En annan fastighet i samma kvarter köptes den 2 januari för 160 000 kronor och såldes samma dag för 225 000 kronor. Sammanlagt blev det dagsförtjänst på 180 000 kronor! Ett överslag av hela försäljningen i kvarteret visar att under en mycket kort tid fastigheter köptes i ovannämnda kvarter för 2477 000 kronor och såldes för 3480 000 kronor, d.v.s. med drygt 1 miljon i vinst. Ingen kan väl vara betjänt av en sådan spekulationspolitik! På det kommunala fältet är det angeläget att man nu tar upp en öppen konkurrens om marken och redovisar priserna. I tomträttsinstitutet, expropriationsförfarandet och stadsplanemonopolet har kommunerna givetvis värdefulla instrument, som de i första hand bör begagna för att säkra tomtmarken åt samhället och förhindra uppkomsten av de oskäliga tomtpriser som nu präglar många samhällen i vårt land. Jag vet att man kan använda dessa vapen — och jag hoppas att man skärper expropriationsbestämmelserna — men man skall komma ihåg att vi har att räkna med konkurrenter, som inte skyr några medel i kampen mot städer och kommuner om de begärliga markområdena. Priset på marken skruvas upp, och den na prispolitik sätter sina spår i kommande köp. Redan nu har stora områden åsatts oskäliga värden. Vi har haft åtskilliga bekymmer i kommunerna genom denna onödiga prisfördyringspolitik. Det är klart att man kan tillgripa stridsförfarande — och det har gjorts i stor utsträckning. Låt mig nämna att den stad som jag representerar har haft ett expropriationspaket på över 30 egendomar, omfattande cirka 4 miljoner kvadratmeter mark, liggande i högsta instans för avgörande, och att det glädjande nog har lyckats för staden att i så gott som full utsträckning vinna dessa expropriationsmål. Men detta är ett dyrbart förfarande, komplicerat och tidskrävande, och det är därför naturligt att kommunerna vinnlägger sig om att försöka att på frivillig väg hålla i gång förhandlingarna. Det har vi givetvis också gjort; även om vi har fått expropriation har vi sökt klara upp det hela genom frivilliga förhandlingar. Så har vi gjort i stor utsträckning därför att det är betydligt bättre att gå fram på den vägen, om man kan göra det. Jag vill bemöta herr Bengtson i Solna beträffande en annan sak. Han sade ifrån att det bör vara fri konkurrens. Låt mig ta ett strålande exempel, som vi har fått i dagarna. Vi har begärt expropriation för en egendom som ligger mellan två kommuner, Burlöv och Malmö. Detta område har köpts av ett stort företag. Vid de förhandlingar som vi senare förde, kom det fram att man mycket väl kunde sälja marken till staden men under det förbehållet att bara det bolaget fick bygga, inte enbart bostäderna utan också servicehus, affärer och kontor. Är det fri konkurrens, herr Bengtson i Solna? Flertalet människor föredrar sannolikt att samhället i stället för privata exploatörer får möjlighet att förvärva mark när sådan erbjudes. Men en kontroll över förköpspriserna är nödvändig, och det är därför vi i en motion, herr Henrikson och jag i denna kammare, har gett uttryck för att det skulle vara önskvärt med en utredning som syftade till att få kontroll över markspekulationspriserna. Tyvärr har man inte tillmötesgått denna vår önskan. Herr Ekström i Iggesund har här redogjort för att en utredning om expropriationslagstiftningen är = :igångsatt. Den arbetande markvärdekommittén har meddelat att den kommer med ett delbetänkande i frågan till nästa år. Även om utskottet är mycket tillmötesgående och har uttalat att man bör följa frågan med största uppmärksamhet, så hade det varit bra om man hade sträckt sig så långt som till att förorda nya direktiv till utredningen. Det hade vi varit tacksamma för. Nu har jag avgett en blank reservation i denna fråga men har inte velat reservera mig på annat sätt. Jag anser emellertid att det hade varit bra om frågan hade uppmärksammats mera. Det har här i riksdagen ofta talats om att man skall föra en positiv miljöpolitik. Då gäller det att se till att planeringen blir vettig och att man inte exploaterar marken för hårt. Så sker ofta när marken blir dyrt köpt. I våra tätorter har man rätt att ställa krav på god bostadsmiljö, trafiksäkerhet och skyddade lekplatser för barnen och naturligtvis tillräckligt med parkoch grönområden. Kommunerna bör ha ett fast grepp om markpolitiken för att kontrollera priserna och hindra privata markspekulationer i syfte att högexploatera bostadsområden, men kommunerna bör naturligtvis också styra hebyggelseutvecklingen. Jag uttrycker en förhoppning om att kommunerna i större utsträckning än tidigare får möjlighet att låna till inköp av mark och också att man begagnar tomträttsinstitutet i största möjliga utsträckning, inte bara för bostadsbebyggelse i villaform eller flerfamiljshus utan också för industrioch strövområden. Den oförtjänta markvärdestegringens skuldregister skulle jag till slut kunna sammanfatta i fem punkter. För det första får hyresgäster av alla kategorier betala en överhyra som inte motsvaras av någon produktiv insats av nuvarande eller tidigare fastighetsägare. För det andra överexploateras marken i tätorterna till skada för samhällets funktionsduglighet och trivsel — det byggs stereotypa höghusområden med alltför små lekoch parkeringsutrymmen, otillräcklig trafikförsörjning och obefintliga marginaler för framtida behov. För det tredje försvåras planering och projektering av bostäder, bebyggelsen fellokaliseras och arbetskraften blir ojämnt utnyttjad. För det fjärde uppskjuts rivning av saneringsmogen bebyggelse på grund av ofta orealistiska förväntningar om ännu högre tomtvärden. För det femte måste stadsplaneringen ske i hemlighet, avskärmad från den offentliga debatten, för att tomtspekulationerna inte skall få näring. När därtill lägges att den förutsedda, oförtjänta värdestegringen hos äldre, centralt belägna hyresfastigheter är ett hinder för en effektiv sanering, är det inte alltför hårt att beteckna den oförtjänta markvärdestegringen som en röta i samhällskroppen. Jag är övertygad om att den förköpsrätt, som vi nu är redo att införa, kommer att avsevärt bromsa möjligheterna för dem som nu spekulerar i markförvärv. Till sist vill jag liksom herr Ekström erinra om anledningen till att bakom reservation III beträffande D i utskottets hemställan står bara fyra socialdemokrater. Jag vill säga ifrån, att om det inte hade varit trafikhinder, skulle samtliga socialdemokrater stått bakom den reservationen, till vilken jag ber att få yrka bifall. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skulle gärna vilja kommentera herr Svennings fem punkter. Beträffande överhyra vill jag säga att en 100-procentig höjning av råmarkspriset betyder 1 procent hyresökning. Men en 100-procentig räntehöjning betyder 70 procent ökning av hyreskostnaderna. En ökning av exploateringskostnaderna med 100 procent innebär en 10-procentig höjning av hyrorna. Markpriset har alltså enligt min uppfattning blivit överbetonat i debatten, Jag skulle kunna kommentera resonemanget om överexploateringen som ett resultat av de privata markägarnas verksamhet. Såvitt jag kan förstå bör kommunen kunna råda över sin egen vilja om graden av exploatering. I den fjärde punkten talar herr Svenning om rivningar. En av de största olägenheterna med :hyresregleringen har varit just den rivningsverksamhet som den medfört, och dessa saker tog jag redan för fyra år sedan upp här i kammaren. Herr Svenning har här i snabb följd radat upp fem olika fall av markaffärer. Det är ofrånkomligt att sådana förekommer. Jag har ingen som helst anledning att försvara dessa. Men kommer herr Svenning att med hjälp av den föreslagna lagstiftningen kunna hejda sådana markaffärer? I så fall skall jag be att få gratulera herr Svenning. Vi har biträtt förslaget om markvärdebeskattningen bl.a. just på grund av den utmaning sådana markaffärer utgör. De är lika utmanande som när t.ex. Stockholms stad och staten gör upp affärer på Nedre Norrmalm, där man talar om 5000 och 10000 kronor per kvadratmeter. Vad jag ville ha fram, herr Svenning, är att det inte är sunt att utmåla hela byggbranschen som om den bestode enbart av en samling tomtjobbare. Det vore mycket sundare om man försökte stävja missbruket och i stället samlade alla goda och lojala krafter. Jag hoppas att både herr Svenning och herr Ekström i Iggesund anser att det finns sådana bland byggindustrins representanter. Om man från myndigheternas sida samlade alla dessa till ett effektivt samhällsplanerande, då skulle man få en attityd till verksamheten, som skulle vara positiv i stället för negativ. Jag tror att detta skulle vara nyttigt.
Herr talman! Naturligtvis generaliserar jag inte — det finns också företag som köper på hyggliga villkor. Vad jag velat säga är att alltför många skrämmande exempel finns på motsatsen. Jag gav nyligen i denna kammare besked till herr Hansson i Skegrie, som liksom herr Bengtson i Solna påstod att markpriserna inte i uppseendeväckande grad påverkade hyrorna. Jag talade vid det tillfället om att Malmö stad hade förvärvat en egendom som erbjudits för 2800 000 kronor och ett kvadratmeterpris på 50 kronor. Vi gick till expropriationsdomstolen och begärde att få lösa den för 5:25 kronor per kvadratmeter. Vi fick marken för 6 kronor. Jag tror att jag, utan att göra mig skyldig till överdrift, vågar påstå att en sådan prisskillnad påverkar hyrorna. Jag kan också erinra om att enbart tillkomsten av denna förköpslag jämte naturligtvis förslaget om skärpt realisationsvinstbeskattning har medfört att det på en gång blivit ett väldigt utbud på mark. I Malmö stad fick vi nästan panikköpa därför att det kom så många anbud. Vi köpte mark för ca 50 miljoner kronor på 14 dagar. Så nog gör lagen sitt till för att förbättra förhållandena på tomtmarknaden.
Herr talman! När herr Svenning nu anför ett exempel, kanske jag kan få nämna ett som går i något annan riktning. En viss kommun köpte mark för 53 miljoner kronor. Köpet överklagades senare och priset sattes då ned till 3,5 miljoner kronor. Jag skall, herr talman, inte närmare kommentera herr Svennings uttalande om utbudet. Att det stora utbudet av mark i år har haft en prisdämpande effekt är jag emellertid den förste att konstatera. Just nu finns det ett stort intresse av att sälja mark. Det är väl ingen hemlighet för kammarens ledamöter vilket lagförslag som härvidlag haft det dominerande inflytandet.